Herr talman! Till Åke Wictorsson vill jag säga att det här inte alls handlar om nyliberalism utan om liberalism, eller snarare om ett förslag präglat av brist på just liberalism och frihet. Förslaget präglas också av maktfullkomlighet och av centralplanering. På den sista punkten hade tydligen inte Åke Wictorsson några invändningar. Det är däremot oroande, tycker jag, att min vän Ivar Franzén inte heller anser sig ha några invändningar mot förslag med en sådan inriktning. Jag vill hävda, herr talman, att detta förslag har tillkommit av de skäl som jag har angett. Jag hade trott att Åke Wictorsson skulle försöka hitta några ytterligare argument för lagen, men i stället gjorde han allt vad han kunde för att tona ned dess betydelse. Han räknade upp en mängd effekter som lagen inte hade, och det blev så ytterst litet av betydelse kvar att man måste undra varför regeringen egentligen gör sig besvär med att föreslå en lag som har så förfärligt liten betydelse när det gäller inskränkningen i yttrandefrihet, rätten till information och rätten för människor att planera i den verksamhet de bedriver. Men det beror naturligtvis bara på att det förhåller sig som jag sade, nämligen att lagen har tillkommit för att rädda ansiktet på ett statsråd som kastar oförsiktiga uttalanden omkring sig och som ännu inte funnit anledning att själv gå in och försvara sig i den debatt som nu har förts i kammaren under en ganska lång tid. Vad beträffar vår inställning till kärnkraften generellt tror jag att vi har gjort alldeles klart att folkpartiet inte på något sätt tänker medverka till att några nya kärnkraftverk skall byggas. Vi trodde faktiskt också att de lagar som vi har på det här området kunde uppfattas som tillfredsställande med hänsyn till den majoritet som finns i riksdagen. Men nu, herr talman, har jag förstått vad det är som egentligen har klämt herr Wiktorsson och socialdemokraterna och som har ingivit dem en sådan vånda att de säkert har legat vakna om nätterna. Det är faran av att en konservativ, en moderat minoritetsregering på något sätt skulle smyga sig in här. Om vi fick ett sådant läge, kände de, då kanske vi skulle behöva den här lagändringen. Om det är detta som är det stora hotet — att man kan tänka sig att en sådan regering skulle handla helt i strid med en uppfattning som en stor majoritet i riksdagen har — då kan jag möjligen förstå Åke Wictorsson litet grand. Men jag är uppenbarligen mindre rädd än han för att en sådan händelse skulle inträffa.

Herr talman! Man måste på moderata samlingspartiets vägnar känna sig smickrad över att det uppenbarligen är vårt parti som har förespeglat regeringen och socialdemokraterna när de kommit med förslaget att komplettera 5 § lagen om kärnteknisk verksamhet. Det är inte någon speciellt tacksam uppgift, herr talman, som Åke Wictorsson har, för om man jämför regeringsförslaget med näringsutskottets betänkande finner man att av regeringsförslaget finns det knappast ”en tumme” kvar. 6 § har inte ens den formulering som denna paragraf har i regeringsförslaget. Det skulle vara rätt värdefullt att få reda på vilka personer det är som omfattas av det nya lagförslaget. Är det straffbart för en verkställande direktör att ta fram som underlag kalkyler för en ny kärnkraftsreaktor och föra ut det som sitt budskap? Vari ligger det nya i den här lagen?

Herr talman! Det kanske inte är så underligt att man kommer att tänka på nyliberalism, Hadar Cars, när man läser vad som står i reservationerna om att det här förslaget strider mot den fria marknadsekonomins principer. Kopplingen till en fri marknadsekonomi och allt vad därmed sammanhänger i fråga om resursstarka penningintressen som kan driva och påverka opinionen upplever jag på det sättet att närheten till nyliberalismen är ganska påtaglig. Jag trodde faktiskt, Hadar Cars, att vi var överens om att avvecklingen av kärnkraften och utvecklingen av en ny energipolitik fordrar ett betydande mått av planerade insatser från samhällets sida. Samhället kan inte ställa sig utanför detta utan tvingas till en omfattande planering för att klara den här uppgiften. Därmed nog om detta med planekonomi. Jag är glad över att Hadar Cars med kraft upprepar att folkpartiet inte vill medverka till några nya kärnkraftverk. Men varför är man då så orolig för denna nya lagstiftning? Det har inte framkommit i den här debatten. Varför är man inom folkpartiet orolig inför tanken att man sätter stopp för regeringens möjligheter att bevilja tillstånd till nya kärnkraftsreaktorer, när några sådana över huvud taget inte skall vara aktuella enligt folkpartiets linje? Till Per-Richard Molén vill jag säga följande beträffande den verkställande direktören. Som klart framgår av utskottsbetänkandet finns det alla möjligheter för den verkställande direktören att driva vilken form av opinionsbildning han önskar. Det som lagen förhindrar är att det företag där han är anställd vidtar åtgärder för att uppföra en ny kärnkraftsreaktor, under förutsättning att man upplever att detta är en realistisk tanke för företaget. Detta finns utrett i utskottets betänkande. Jag skulle å moderaternas vägnar inte vara lika smickrad som Per-Richard Molén över tanken på en minoritetsregering av moderaterna med Per Richard Molén som energiminister.

Herr talman! Åke Wictorsson talar om starka intressen, som kan påverka opinionen. Så fick vi ändå till slut också från den ansvarige socialdemokratiske representanten här bekräftelse på att det i sista hand handlar om en inskränkning av yttrandeoch tankefriheten!
Herr talman! Det är uppenbart att Hadar Cars för det första inte läser utskottsbetänkandet, för det andra inte lyssnar på vad jag säger. Vad jag sade var att den verkställande direktören har full frihet att bedriva sin opinionsbildning. Vad lagen med bestämmelser om förebyggande åtgärder riktar sig mot är att det företag där han är anställd skulle sätta i gång åtgärder för att uppföra en kärnkraftsreaktor. Då är lagen tillämplig på företaget.

Herr talman! Om vi inom det parti som jag representerar i näringsutskottet hade haft den ringaste misstanke, om det funnits fog för den ringaste farhåga, att denna lagstiftning skulle innebära begränsning av någons — likgiltigt vilken — medborgares tankeeller yttrandefrihet så skulle vi ha yrkat avslag på den. Men jag kan inte se, och jag tror inte att någon jurist i det här landet är i'stånd att se, att någon sådan farhåga är berättigad. Det kommer att propageras till förmån för kärnkraften lika friskt som förut — det är knappast någon risk för annat, för på den kanten finns det stora resurser. Det är över huvud taget inte så att propagerandet, framförandet av åsikter eller någonting sådant omfattas av lagen. Det faller helt och hållet utanför. Av formuleringen i 6 § ser man att den uteslutande handlar om materiella åtgärder, icke någonting annat. Och vad mera är: den handlar enbart om sådana materiella åtgärder som är knutna till ett bestämt och planerat syfte, företaget inom ramen för en företagsorganisation, ett projekt. Det betyder att vilken ingenjör eller konstruktör som helst kan i en tidningsartikel eller på ett möte visa upp ritningar som enligt honom eller henne visar hur fördelaktigt man kan konstruera kärnkraftverk. Den diskussionsfriheten är över huvud taget inte ifrågasatt. För övrigt är det så att om man gör det i form av en tidningsartikel får ingen myndighet ens efterfråga källan! Man får lov att säga att energiministern är maktfullkomlig, man får lov att säga att det borde byggas hundra kärnkraftverk till — det finns ingen som helst inskränkning i den friheten, för detta är inte berört i 6 §. Här berörs uteslutande sådana materiella åtgärder som är knutna till ett i ett projekt organiserat syfte, att inom landet uppföra kärnkraftverk. Formuleringen är fullständigt klar, och jag kan inte se att någon jurist skulle kunna missuppfatta detta eller använda detta för att begränsa yttrandeeller diskussionsfriheten. Bakgrunden till att man inte vill att den här typen av projekt skall komma till stånd är att man ju vet att det finns mäktiga intressen som mycket väl skulle kunna göra långtgående förberedelser för att eventuellt utnyttja dem i en annorlunda politisk situation. Det är en bland orsakerna till att man vill täppa till, men det har alltså ingenting med yttrande-, tryck-, tankeeller diskussionsfriheten att göra. Mot dessa bakgrunder menar jag att lagen är berättigad och acceptabel och att de farhågor som har framförts från reservanterna är, vad jag kan förstå, juridiskt sett helt oberättigade.

Herr talman! Det har i den här debatten framkommit att man från socialdemokratisk och kommunistisk sida tolkar informationsfrihet såsom enbart rätten att få stå upp och säga sin mening. Jag har en vidare blick när det gäller informationsfriheten. Jag anser nämligen att den också skall omfatta rätten att bygga på fakta. Man skall ha rätt att ta fram underlag för de argument och åsikter som man för fram. 16 § kärntekniklagen står det att ingen får utarbeta konstruktionsritningar eller beräkna kostnader i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor. Det är alltså några som inte får sätta sig ned och räkna, som inte får sätta sig ned och kalkylera, som inte får sätta sig ned och planera, och det uppfattar jag som en inskränkning i informationsfriheten. Den här lagen har alledels uppenbart tillkommit av de skäl som jag många gånger har nämnt i denna talarstol. Jag anser därför, herr talman, att lagen, om den nu beslutas av riksdagen, har gjort sig förtjänt av namnet ”Heliga Birgittas lag”.

Herr talman! Jag tycker att Hadar Cars skall lämna teologin och den religiösa sfären och i stället ägna sig åt juridik. Jag kan inte förstå annat än att det är fullständigt klart vad den här lagen innebär. Den innebär inte bara att man får säga vad man vill och propagera för vad man vill när det gäller kärnkraften, utan inom ramen för denna fria meningsbildning får man också ta fram fakta, presentera kostnadskalkyler samt göra och visa fram ritningar i syfte att stärka sin sak i den fria opinionsbildningen. Vad man inte får göra är att inom ramen för konstruktionsprojekt utföra sådant här såsom ”beställningsarbeten”. Men det är helt och hållet en materiell fråga, som inte har med yttrandefriheten att göra. Jag ber Hadar Cars att på något sätt bevisa för mig att man i syfte att stärka sin sak i en fri opinionsbildning inte skulle ha rätt att visa på kalkyler och beräkningar eller göra ritningar som visar hur kärnkraftsreaktorer kunde konstrueras osv. Det gäller alltså så länge detta inte ingår i ett projekt som har det uttryckliga och bevisbara syftet att bygga nya kärnkraftverk.

Herr talman! Det har tydligen gått förbi Hadar Cars att vad utskottet skriver i sitt betänkande är av väsentlig betydelse för hanteringen av den här lagstiftningen. Därför vill jag för Hadar Cars läsa upp de rader i utskottsbetänkandet som han gång på gång försöker feltolka: ”Sammanfattningsvis finner utskottet alltså att 6 § kärntekniklagen med den utformning som här är aktuell skulle kunna åberopas endast mot medlemmar av den begränsade personkrets som just har angivits.” Det är alltså företagsledningen. ”Och även personer inom denna krets, t.ex. verkställande direktörer för kärnkraftsbolag, skulle liksom hittills vara oförhindrade att muntligen och skriftligen plädera för fortsatt och ökad kärnkraftsanvändning, inkl. uppförande av ytterligare kärnkraftsreaktorer. Vad som är avsett att förhindras och som skulle bli straffbart är endast att en sådan person föranstaltar om något slags resurskrävande förberedande åtgärder i syfte att uppföra en viss kärnkraftsreaktor.

Herr talman! Jag har redan påtalat att Åke Wictorsson i denna debatt har gjort allt för att reducera lagens betydelse. Hans senaste inlägg var ytterligare en god ansträngning; han kom mycket långt i den riktningen. Jag håller med om att den spelar mycket liten roll annat än som något slags ansiktsräddning för en medlem av regeringen. I övrigt har den alltså mycket begränsad betydelse. Men den reella effekten är ändå att ett begränsat antal personer — bara ett fåtal, som med all sannolikhet ändå inte kommer att göra det — inte äger att göra den planering som vi här talat om, sätta sig och utarbeta kalkyler och ta fram underlag för någonting som kan anses vara naturligt i deras verksamhet. Åke Wictorsson åberopar nu utskottets skrivning. Och det klart att man vid en lagtolkning — om en domstol mot all förmodan skulle ha anledning att pröva den här lagen någon gång — kommer att se även till vad lagstiftaren, utskott och riksdag, har anfört. Men det avgörande är ändå lagtexten, Åke Wictorsson. I lagtexten står det faktiskt alldeles klart att ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader etc. i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor. Det är såvitt jag förstår en inskränkning. Och även om den, för att citera Ivar Franzén, bara drabbar ett fåtal direktörer, så är det en oliberal, centralistisk, planekonomisk lag, och därför skall den avslås.
Herr talman! Vad Hadar Cars nu sade innebär att han har den realistiska uppfattningen att en verkställande direktör för egen räkning är beredd att uppföra ett kärnkraftsaggregat för en kostnad som, om jag minns rätt, Hadar Cars alldeles nyss beräknade till storleksordningen 10 miljarder kronor. Det står nämligen i lagtexten att åtgärder inte får vidtas ”i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor”.
Herr talman! Om det numera är Hadar Cars mening att man skall avslå den här lagen därför att den är orealistisk och planekonomisk, så är det honom obetaget att ha den åsikten. Men lagen skall i varje fall icke — nu tydligen inte heller enligt Hadar Cars mening — avslås därför att den är ett hot mot yttrandeoch tryckfriheten.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 15 behandlas regeringens förslag om anslag på tilläggsbudget I inom industridepartementets område. I tre motioner, som väckts med anledning av propositionen, riktas mycken berättigad kritik mot det beslutsunderlag som redovisas i propositionen. Det handlar om såväl felaktiga som bristfälliga uppgifter. Kritiken gäller försäljningen av statens aktier i AB Oljetransit, ränta på statens skuld till Svenska Varv AB och viss avvecklingsproduktion vid Kockums AB. På dessa tre punkter riktar vi reservanter skarp kritik mot regeringen för bristande information till riksdagen beträffande de föreslagna åtgärderna. Detta har föranlett näringsutskottet att vid fler tidpunkter inkalla ett flertal parter för utfrågning inför utskottet under ärendets beredning. Vid behandlingen av regeringens senaste varvsproposition kritiserade vi det bristande underlag som regeringen lämnade riksdagen. Vi kan nu konstatera att underlaget i vissa avseenden var direkt vilseledande. Regeringen har i den nu aktuella propositionen föreslagit att riksdagen skall anvisa 123 834 000 kr. för ränta på statens skuldebrev till Svenska Varv som riksdagen fattade beslut om att inlösa. I den proposition som låg till grund för det nyssnämnda beslutet anfördes att det inte skulle bli aktuellt med något anslag för budgetåret 1986/87. Inte heller framkom det vid utskottsbehandlingen att några räntekostnader skulle komma att belasta 1986/87 års budget. Det är uppenbart att regeringen inte tillräckligt noggrant kan bevaka statens ägarintressen i Svenska Varv. Det är oacceptabelt att allmänheten och riksdagen bibringas en felaktig uppfattning om statens förpliktelser. Det finns därför anledning frukta att samma kan gälla även andra statliga företag. Och vad värre är: riksdagen ställs här inför fullbordat faktum. Vi tvingas med andra ord dess värre konstatera att riksdagen i detta fall måste bevilja medlen för att täcka det civilrättsliga åtagandet. Även i ett annat fall har regeringen ställt riksdagen inför ett fullbordat faktum. Det gäller viss avvecklingsproduktion vid Kockums AB, för vilket ändamål regeringen nu begär att riksdagen skall anvisa 180 milj.kr. Det aktuella handelsfartyget är emellertid redan under produktion, vilket regeringen har underlåtit att omtala i propositionen. Detta är i högsta grad anmärkningsvärt. Det begärda anslaget på 180 milj.kr. är avsett att motsvara skillnaden mellan fartygets marknadspris och produktionskostnaden vid Kockums. I efterhand har det framkommit att den föreslagna ersättningen är beräknad på grundval av skillnaden mellan marknadspris och kalkylerad produktionskostnad vid tidpunkten för beslutet om fartygsbygget i juni 1986. Regeringens avsikt är att ersättning skall utgå med ett fast belopp oavsett det faktiska kostnadsutfallet. Näringsutskottet har genom upprepade utfrågningar av berörda intressenter sökt att komplettera den bristfälliga information som lämnats i propositionen. I detta sammanhang har vi — sedan vi noterat vissa indikationer härom — undersökt huruvida tillräckligt energiska försök har gjorts att finna en extern beställare till ett fartygsbygge på godtagbara ekonomiska villkor. Här måste även utskottsmajoriteten konstatera det faktum att motstridiga uppfattningar har redovisats inför utskottet. Under den fortsatta beredningen av ärendet framkom det — via uppgifter i massmedia — att den mäklare som tidigare hade förmedlat kontakter med denna innebörd själv hade träffat avtal med Svenska Varv om övertagande av såväl kontraktet för det aktuella fartygsbygget som för två systerfartyg, vilka levererats från Uddevallavarvet tidigare i år. Efter den förnyade utfrågning som då blev aktuell kunde näringsutskottet inhämta upplysningar om de ekonomiska villkor som skulle gälla för överlåtelsen av Svenska Varvs dotterbolag — Rederi AB Oktetten, som alltså förfogade över de tre fartygen — till mäklaren Nordström & Thulin AB. Vi kan då konstatera att det inträffade leder till ett förtäckt kapitaltillskott till Kockums på bortåt 20 milj.kr. — vilket är i strid mot regeringens egna uttalanden i samband med tidigare riksdagsbeslut. Jag vill därför rikta frågan till utskottets talesman: Vilken slutsats drar utskottsmajoriteten av detta konstaterande? Vi reservanter vill för vår del erinra om att Svenska Varv i våras fick ett kapitaltillskott av 950 milj.kr., bl.a. för just omstruktureringsåtgärder. Samtliga kostnader för avvecklingen av Kockums bör enligt vår mening kunna bestridas av varvskoncernens egna medel. Ytterligare resurser för ändamålet bör kunna skapas genom utförsäljning av delar av koncernen. Vi yrkar därför, herr talman, avslag på regeringens hemställan i sin helhet. Den tredje punkten i samma proposition som vi riktar motsvarande kritik emot gäller förslaget att riksdagen skall bemyndiga regeringen att överlåta aktierna i AB Oljetransit till Norske Fina A/S och i samband därmed ikläda staten ekonomisk förpliktelse i enlighet med vad som förordas i propositionen. Avtalet innebär att staten skall efterge 5,1 milj.kr. av en fordran på 11,6 milj.kr. Därtill kommer att staten enligt avtalet påtar sig ett skadeståndsansvar. Varken köpeskillingens storlek eller grunderna för skadeståndsansvaret har förklarats i propositionen. Med stöd av de uppgifter som framkommit i samband med de utfrågningar som utskottet har nödgats till kan vi konstatera, att regeringen inte har låtit tillräckligt grundligt undersöka möjligheterna att finna andra köpare. Det har heller inte kunnat visas att de avtalade villkoren för en överlåtelse är skäliga. Det underlag för riksdagens beslut som regeringen har lagt fram är med andra ord fullständigt oacceptabelt och kan inte få tjäna som underlag för riksdagens beslut. Uppgifter som har framkommit under utskottsbehandlingen tyder på att den överenskomna köpeskillingen är orimligt låg. Vi reservanter påpekar i reservationen, att Oljetransits anläggning består av tre bergtunnlar med sammanlagt 15 cisterner för lagring av oljeprodukter. Lagringskapaciteten är 51 600 m”. I anläggningen ingår bl.a. järnvägsspår, hamn och byggnader. Det har också framkommit, att regeringen endast har haft kontakt med Norske Fina A/S och norska staten, trots att flera norska och andra internationella bolag med verksamhet i regionen skulle kunna vara intresserade av att förvärva anläggningen. Vi kan således konstatera en mycket anmärkningsvärd underlåtenhet från den svenska regeringens sida. Även här yrkar vi avslag på propositionens förslag i motsvarande del. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de fem reservationer som fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Folkpartiets ställningstaganden i det här betänkandet är en direkt följd av vad vi sade i varvsbetänkandet från i våras. Vi var då inte beredda att anvisa det kapitaltillskott på 950 milj.kr. som regeringen föreslagit och som riksdagens majoritet sedan beslutade om. Vi var kritiska framför allt av principiella skäl. Vi ansåg — och anser fortfarande — att statens engagemang i Svenska Varv bör avvecklas. I motsats till regeringen kunde vi inte finna några skäl att behålla koncernen samlad. Gång efter gång hade bolaget tvingats vända sig till staten med begäran om kapitaltillskott, och gång efter gång hade tidsfristen för att uppnå lönsamhet utsträckts. Vi sade alltså nej till kapitaltillskottet och krävde en redogörelse för koncernens möjligheter att täcka sina förluster genom en utförsäljning av företagsenheter. Nu har riksdagen att ta ställning till ytterligare 180 milj.kr., den här gången för avvecklingsproduktion vid Kockums. Inte minst mot bakgrund av att Svenska Varv fick sina 950 miljoner i våras, bl.a. just för omstruktureringsåtgärder, var det inte särskilt svårt för folkpartiet att ta ställning till dessa nya miljoner. Det här bör koncernen klara med egna medel och utan ytterligare kapitaltillskott, hävdar vi, och pekar igen på möjligheten att sälja ut delar av koncernen. Under utskottsbehandlingen har vi fått besked om att Svenska Varv har träffat ett principavtal om försäljning av Rederi AB Oktetten och därmed också det aktuella fartygsbygget vid Kockums. Vi har naturligtvis inget att erinra mot försäljningen som sådan, men efter den redovisning vi har fått av avtalet kan vi konstatera, att de 180 miljonerna förmodligen kommer att innebära ett rent kapitaltillskott, alltså utöver förlusttäckningen för fartygsbygget. Det gör vår kritik än mer motiverad. Vi har också påpekat det anmärkningsvärda i att regeringen har låtit Svenska Varv besluta om fartygsbygget innan medel har anslagits för att täcka den väntade förlusten. Riksdagen har i praktiken saknat möjlighet att pröva olika alternativ. Och jag tycker inte att de förklaringar som har lämnats är tillräckliga. Det återstår att höra om Bo Finnkvist har några bättre till hands i kväll. Regeringen föreslår vidare att riksdagen skall bevilja ett anslag på nära 124 milj.kr. för ränta på de skuldebrev till Svenska Varv som riksdagen tidigare fattat beslut om att lösa in. Och detta gör man efter det att man tidigare klart deklarerat, att någon ytterligare räntebetalning inte skulle ske. Antingen är det här ytterligare ett exempel på att regeringen har svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av sitt ägarengagemang i Svenska Varv eller också är det en ny allvarlig informationsmiss. Möjligen är det båda delarna! När det gäller fartygsinnehavet i Zenit, så är det bra att det nu har reducerats. Vi kan konstatera att det hade varit en god affär för staten om den här avvecklingen hade skett tidigare, i enlighet med folkpartiets förslag. Det är hög tid att regeringen nu ser till att den statliga rederiverksamheten upphör en gång för alla. Lars De Geer kommer närmare att beröra folkpartiets syn på försäljningen av statens aktier i AB Oljetransit, där Norske Fina A/S för en mycket låg köpeskilling får en anläggning med hamn, järnvägsspår, fastigheter och tre bergrum med fem stålcisterner i varje. Detta sker utan att regeringens förhandlare tycks ha haft någon som helst kontakt med andra tänkbara köpare. Till detta återkommer alltså Lars De Geer. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet har undertecknat.

Herr talman! Merparten av det som behandlas i det här betänkandet från näringsutskottet berör på olika sätt varvsnäringen. Det är också frågor som har varit uppe till behandling i kammaren vid ett flertal tidigare tillfällen. Med andra ord skulle man kunna klassa betänkandet till avdelningen ”gamla skivbekanta”, om uttrycket tillåts. Argumenten för och emot har upprepats vid åtskilliga tillfällen. När nu kvällen är sen skall jag fatta mig mycket kort, eftersom vi från centerns sida bara har undertecknat en enda reservation i betänkandet. Jag tänker inte heller utnyttja den anmälda tiden fullt ut. Jag kommer främst att ta upp Zenit Shippings fartygsinnehav. Den frågan har återkommit till kammaren under i stort sett hela 80-talet. Man kan konstatera att svensk varvsnäring och dess fartygsinnehav har sin framtid bakom sig. Det har också Zenit Shipping. Riksdagen behandlade Zenit Shippings fartygsinnehav i samband med beslutet om varvspolitiken 1983. Frågan har sedan återkommit flera gånger. 1983 slog vi från centerns sida fast att det finns skäl att avveckla fartygsinnehavet. Det vore det mest ekonomiska för samhället. Det vore också det mest rationella beslutet att fatta. Men då vann inte vår uppfattning riksdagens gillande. Det var en uppfattning som vi delade med folkpartiet och moderaterna. Ärendet har sedan återkommit årligen. Lika regelbundet har vi från centern tillsammans med de andra icke-socialistiska partierna fått reservera oss mot majoriteten i näringsutskottet. Det finns skäl att understryka att det är hög tid att regeringen lägger fram förslag om hur man skall avveckla Zenit Shippings fartygsinnehav så fort som möjligt. Till detta hör också Uddevalla Shippings fartygsinnehav. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2, som centern har undertecknat. Sedan vill jag säga några ord om AB Oljetransit. Sten Svensson och Christer Eirefelt har tagit upp den frågan. Vi har från centerns sida inte haft anledning att underteckna den reservation som avgivits i den frågan. Jag vill något motivera det. Vårt ställningstagande bygger på att de redovisningar vi har fått, både då propositionen lämnades och i utskottet, har sagt oss att det inte finns skäl att ställa krav på regeringen utöver det som har gjorts, nämligen överlåtelsen av dessa aktier till Norske Fina A/S. Vi har inte funnit de skäl som kommit fram i reservationen tillräckligt starka för att vi skall ansluta oss till den. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan på den punkten och även i övrigt utom alltså när det gäller reservation 2, till vilken jag redan yrkat bifall.
Herr talman! Till att börja med kan jag hålla med Per-Ola Eriksson om att det här är — som han uttryckte det — gamla skivbekanta. Dessa frågor har till stora delar behandlats förut, och reservationerna kan sägas vara en uppföljning av det som tidigare har sagts från de borgerliga partiernas representanter. Näringsutskottets betänkande 1986/87:15 rör anslag m.m. på tilläggsbudget I inom industridepartementets område. Låt mig börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Samtidigt vill jag säga att vi i utskottet är helt överens om vissa saker. Men till betänkandet har också fogats fem reservationer av de borgerliga partierna — en från centern och de övriga från folkpartiet och moderaterna. Reservationerna gäller bl.a. försäljning av statens aktier i AB Oljetransit, ränta på statens skuld till Svenska Varv och avvecklingsproduktion vid Kockums. De brister som har funnits i materialet har avhjälpts med att upplysningar har lämnats i ärendena av representanter från industridepartementet, Svenska Varv och ett privat företag. Jag övergår så till reservationerna. Beträffande reservation 1 kan nämnas att en revisionsbyrå har värderat AB Oljetransit till 2,9 milj.kr. i avkastningsvärde. Substansvärdet har beräknats till 3,3 milj.kr. Värderingen har skett utifrån möjliga hyresintäkter, och det är i allmänhet det värde som läggs till grund vid försäljning. Köpeskillingen uppgår till 3,5 milj.kr. Ca 3 milj.kr. i statliga lån skall dessutom inlösas av köparen. Utskottsmajoriteten tycker att dessa villkor är rimliga och tillstyrker därför affären. Reservation 2 behandlar Zenit Shippings fartygsinnehav. I reservationen sägs att fartygsinnehavet i huvudsak har avvecklats och att det är tillfredsställande. Det finns också en uppmaning om att sälja ut det övriga fartygsinnehavet. Vidare påstås att resultatet skulle ha blivit bättre vid en snabb avveckling. I dag finns bara två gastankrar kvar, medan det fanns nio fartyg i maj 1986. Fartygsinnehavet har således avvecklats i snabb takt. Det går naturligtvis alltid att påstå att resultatet skulle ha blivit bättre om avvecklingen skett ännu snabbare, men det kan knappast bevisas. Det här är en gammal fråga som helt naturligt kommer igen i reservationen. Jag yrkar avslag på denna reservation. Reservation 3 gäller medel till räntebetalning till Svenska Varv. Regeringen förbisåg våren 1986 att medel skulle behövas också för betalning av ränta sista året för inlösen av statens skuld. Statens åtagande måste fullföljas, något som även har sagts av andra här. Slutlig reglering kommer att ske i december 1986 med 123,8 milj.kr. Jag nämnde inledningsvis detta förbiseende. Statssekreterare Olle Ryd har besvarat frågor i utskottet om den här saken och medgett att ett förbiseende har skett. Han har också lovat att det inte skall upprepas. Det är något som vi tror på. I reservationerna 4 och 5 behandlas i princip samma sak, nämligen frågan om anslag till avvecklingsproduktion vid Kockums. Detta nämndes också i proposition 1985/86:120, som behandlades i våras. Denna avvecklingsproduktion kunde då inte fastställas värdemässigt, utan regeringen skulle återkomma i saken. Det ansågs också olämpligt att ange en summa, eftersom det kunde störa förhandlingarna med eventuella köpare. Svenska Varv har redan sålt detta fartyg plus två andra ingående i rederiet Oktetten. Svenska Varvs hela fartygsinnehav är därmed avvecklat. Det påstås t.o.m. att fartygen hösten 1986 såldes till ett belopp som låg 20 å 30 26 högre än beräknat. Principerna för avveckling och kostnader har redovisats för utskottet. Det är, tycker jag, litet svårt att stå här — som Sten Svensson gjorde i varje fall — och påstå att affären kommer att tillföra Svenska Varv ett antal miljoner. Det sista fartyget kommer ju inte att vara färdigt förrän om ungefär ett år, och vad kostnaden blir är det väl svårt att svara på i dag. Avslutningsvis vill jag säga att Svenska Varvs ledning har haft ett svårt jobb de senaste åren med avveckling av varvsproduktionen i Sverige, och man måste säga att avvecklingen har skett på ett bra sätt. Det går också an att tillfoga att en del av fartygen som fortfarande finns kvar tillverkades under en period när vi hade ett antal borgerliga regeringar, som då också hade inflytande över varvsfrågan. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag ställde frågan till Bo Finnkvist vilken slutsats han drar av den redovisning som vi har fått i näringsutskottet. Jag fick inte det svar jag hade tänkt mig — och det hade jag väl inte heller väntat mig — men jag vill gärna få två uppgifter bekräftade av Bo Finnkvist.

Jag vill dessutom fråga: Anser Bo Finnkvist att det material som regeringen har presenterat på de här punkterna i propositionen är tillfredsställande och kan utgöra underlag för riksdagens beslut?
Herr talman! Det är uppenbart att inte heller Bo Finnkvist har några bättre förklaringar till de brister som har funnits i den information vi har fått i propositioner tidigare och nu. De bristerna uppvägs ju inte av det som vi på vårt initiativ har kunnat få reda på under utskottsbehandlingen. Bristerna kvarstår uppenbart. När det gäller Zenit och avvecklingen är det riktigt att det har hänt en del den allra senaste tiden, men det ändrar inte det faktum att med de metoder som vi har föreslagit, med en tidigare avveckling, skulle det ha varit en betydligt bättre affär för staten. Vad beträffar räntan på skuldebrevet får vi, i och med att det är ett civilrättsligt avtal, i dag acceptera att pengarna betalas ut. Anmärkningsvärt är här, tycker jag, att vi inte heller i den nu aktuella propositionen har fått någon förklaring till att uppgifterna var direkt felaktiga i våras. Bo Finnkvist har inte haft någon kommentar till att ett bifall till propositionen med all säkerhet innebär ett nytt kapitaltillskott till Svenska Varv, i bjärt kontrast till vad som tidigare har sagts också från regeringens sida.

Herr talman! Det kostar i dag pengar för staten att tillverka fartyg i Sverige, och det är ju orsaken till att varvsnäringen har lagts ner, den statliga delen i varje fall. Det är väl då ett svar till Sten Svensson. Summorna som det frågas om har fastställts med ledning av att det tillverkats två exakt likadana båtar förut. Siffrorna har granskats av bl.a. revisorer. Sedan tycker jag att det är roligt för Svenska Varvs ledning att få höra att även moderaterna tror att vi kan tjäna pengar och att verksamheten kan bli effektivare under en avvecklingsperiod. I så fall måste jag säga att det är en prestation.
Herr talman! Bo Finnkvist bekräftar nu att dessa uppgifter är korrekta. Produktionskostnaderna var alltså 260 milj.kr. Affären med fartyget innebär att köpeskillingen blir 100 milj.kr. Mellanskillnaden blir då 160 milj.kr. Riksdagsmajoriteten begär nu att det skall anslås 180 milj.kr. Jag konstaterar att det här blir fråga om ett direkt kapitaltillskott till Svenska Varv AB. Det är i strid med de uttalanden som regeringens företrädare har upprepat gång på gång. Sedan kvarstår, herr talman, mitt påpekande om underlaget för våra beslut. Jag vill ännu en gång fråga Bo Finnkvist: Anser Bo Finnkvist att regeringens redovisning kan utgöra ett fullgott underlag för beslut här i kammaren på de punkter som propositionen tar upp?
Herr talman! Det är sannerligen inte mycket att skryta om att man kan tjäna pengar på ett fartygsbygge när 180 milj.kr. i förlusttäckning ges. Vi talar om en produktionskostnad på 260 milj.kr.
Herr talman! Vad gäller beslutsunderlaget sade jag i mitt anförande att det var otillräckligt. Det står också i betänkandet att det fanns vissa brister. Men vi är helt säkra på att det kommer att rättas till. Den summa som fartyget kommer att kosta när det är färdigbyggt får vi reda på först om ett år. Det går inte att i dag säga att Svenska Varv AB tillförs extra kapital.

Herr talman! Vid en flyktig genomläsning av s. 38 i propositionen om tilläggsbudget nr 1 för 1986 S betalar 6,5 milj.kr. för en anläggning där svenska statens skuld är nedskriven — Prot. 1986/87:50 till 11,6 milj.kr. Det är visserligen ingen god affär för Sverige, men beloppen 16 december 1986 är inte stora och riksdagen kan förväntas acceptera det hela utan bråk. RINGAR RTR ET Men, herr talman, det handlar om en stor anläggning i Muruvik/Hell vid isfritt vatten i Trondheimsfjorden. Där finns en hamn med järnvägsspår, kontorshus, pumphus, torrgodslager och en nära 2 km lång tunnel in till tre stora bergrum. I varje bergrum finns fem stålcisterner för lagring av högkvalificerade bränslen som bensin, flygbensin, nafta och fotogen. Om anläggningen skulle nyuppföras i dag skullle kostnaden bli ca 200 milj.kr., men samma skyddade lagringsmöjlighet skulle med modern teknik kunna åstadkommas för kanske 125 milj.kr. Det låter ju illa nog att sälja en anläggning som kostar 125 milj.kr. för 6,5 milj.kr., men den föreslagna affären är ännu värre än så. Sverige säljer nämligen aktierna i ett företag, A/S Listura, som har 3,5 milj.kr. i likvida medel och drygt 100 000 kr. i kortfristiga fordringar. Vad Norske Fina A S Listura från ”nuvarande och tidigare anställda”. När svenska staten väl avhänt sig anläggningen i Muruvik S torde inte täcka dessa merkostnader mer än i knappt två år. Därefter kommer merkostnaden att belasta vår försvarsbudget, och vi har då skänkt bort den utomordentligt fina och väl genomtänkta anläggningen i Muruvik/Hell. Det är till ytterlighet anmärkningsvärt att regeringen kan föreslå riksdagen att göra en så urusel affär. Om det handlade om ett tvångsläge kunde man möjligen förstå förslaget, men inget som helst tvång föreligger. I sammanhanget finns skäl att undersöka hur staten lagt upp förhandlingarna med den norske — eller rättare belgiske — köparen. Därvid framkommer bl. a: att Norske Fina A/S har kontrakt på dryg halva anläggningen till år 1992. Detta bör utgöra skäl nog för att inte förhandla 1986, utan att vänta till 1991. att man låtit en revisionsbyrå utreda anläggningens avkastningsvärde som bas för försäljningsbeloppet. Ett dåligt hyreskontrakt resulterar naturligtvis i ett lågt avkastningsvärde. Varför inte vänta till 1992, då ett nytt hyreskontrakt med högre avgifter kunde ha begärts? Det är dessutom rätt orimligt att räkna på ett avkastningsvärde på en beredskapsanläggning — den har ju inte byggts för att ge avkastning, utan för att ge försörjningstrygghet i fall av avspärrning eller krig. att inte ett enda annat oljebolag tillfrågats om det skulle kunna vara intresserat av ett förvärv. Det finns ju ett tiotal att välja på i Nordsjön, men man kunde väl åtminstone ha besvärat sig med att fråga Statoil och Norsk Hydro, som båda säljer bensin och olja i Sverige och därför kunde förväntas ha intresse av en anläggning som ligger geografiskt väl till för vidaretransport av produkterna hit. Herr talman! Propositionens förslag innebär att Sverige för ett par 16 december 1986 miljoner slumpar bort en anläggning som kan vara värd över 100 miljoner. Hellre än att frivilligt och utan tvångsläge göra en så urusel affär borde Sverige behålla anläggningen i Muruvik/Hell. I tider av avspärrning eller krig representerar den vår enda i fred förberedda möjlighet att importera olja och bensin från fartyg som är oberoende av om Skagerrak, Kattegatt och Östersjöinloppen är öppna för trafik eller igenkorkade. Även i fred sparar vi pengar på att utnyttja den, i synnerhet de år då skeppsfarten på Östersjön besväras av ishinder.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

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande 13 behandlas motioner om normgivningen, bl.a. regelförenklingsarbetet. Till betänkandet finns fogade 10 reservationer. Vi moderater har ställt oss bakom fem av dem. I dessa reservationer följer vi upp vad moderata samlingspartiet under flera år i partimotioner har fört fram beträffande omfattningen och utformningen av lagar och andra regler, beredningen av lagstiftningsärenden, bemyndigande till regeringen och förvaltningsmyndigheter, retroaktiv lagstiftning samt förhållandet mellan svensk rätt och Europakonventionen. Våra ståndpunkter i dessa frågor är alltså väl kända sedan tidigare. Jag nöjer mig därför vid denna sena timme och med hänsyn till riksdagens arbete att hänvisa till vad vi har anfört i reservationerna. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 7, 8 och 9.

Herr talman! Jag har förstått att en förkortning av eventuella anföranden är önskvärd, varför också jag försöker att fatta mig kort. I varje diskussion om avreglering och regelförenkling hamnar man snabbt i en debatt om enbart tekniska frågor, utan att först ha nått någon enighet om den grundläggande ideologi som avregleringen bygger på. För oss i folkpar tiet är tilltron till varje människas vilja och förmåga att ta ansvar basen för hela diskussion när det gäller regelförenkling, avreglering och decentralisering. Vad är det vi menar? Vi tycker att en avreglering inte är ett måli sig utan ett medel för att skapa effektiva organisationer som ger bättre måluppfyllelse och bättre svarar mot medborgarnas behov. Hur vill vi då gå till väga? Vi menar att den konsekvensanalys som numera är regel och som innebär att ekonomiska konsekvenser skall följa på förslag till beslut skall utvidgas. Vi vill också ha de administrativa och sociala konsekvenserna utredda. De ekonomiska konsekvenser som i dag anges lämnar ju egentligen bara halva svaret. De styrmedel som vi förfogar över har vidare enligt vår mening central betydelse för att motverka alltför omfattande regelverk och byråkrati. Vi arbetar mycket med ramlagstiftning i Sverige. Vi har då kanske glömt bort att det i och med detta lämnas utrymme för myndigheter att fylla på ramarna med övergripande och kontrollerande föreskrifter. Det blir för mycket, så att vi politiker till slut inte själva känner igen de beslut som vi varit med att fatta. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservationerna 2, 5 och 7. Så till den retroaktiva lagstiftningen. Vi i folkpartiet menar att den nuvarande lagen bör ses över. Skälen till detta är att vi har haft uppe här i riksdagen två fall som haft smak av retroaktivitet: majoritetsbeslutet om fastighetsskatt i december 1984 som gällde året 1984 och nu senast beslutet om engångsskatt på pensionsförsäkringar. Jag yrkar alltså bifall till reservation 8. När det gäller svensk rätt i förhållande till Europakonventionen begär vi att man närmare skall utreda hur Sverige lever upp till den konvention som vårt land har undertecknat. Det framstår som nödvändigt att göra en analys av svensk författningslagstiftning. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 10.
Herr talman! Jag har tidigare många gånger från denna talarstol sagt att brådska inte är något gott skäl att hasta ifrån sig viktiga ärenden. Jag skall ändå med hänsyn till den sena timmen något avkorta mitt planerade anförande. Centern väckte en stor och omfångsrik partimotion under den förra allmänna motionstiden. Den behandlas delvis i detta betänkande. Jag beklagar att det blivit en uppdelning av motionen, eftersom man härigenom inte kan ge den helhetsbild av avsikterna med motionen som hade varit önskvärd. Nästa hälft av motionen kommer att behandlas här i riksdagen den 14 januari nästa år. I betänkandet finns dock frågor som reservationerna i stor utsträckning bygger på, t.ex. beredning av lagstiftningsärenden. Här har vi påtalat de brister som funnits i den nuvarande regeringens sätt att förbereda de ärenden som kommer till riksdagen för behandling och som vi skall fatta beslut i. Det är inte bara vi från centern som klagat. Lagrådet har flera gånger haft anledning till allvarlig anmärkning mot regeringens sätt att bereda ärenden. Det är alltså fråga om gamla synder, kan man säga, från den nuvarande regeringens sida som inspirerat denna del av vår partimotion. Till detta kan nu läggas alldeles färska synder som vi fått uppleva och diskutera den senaste tiden i riksdagen. Vi menar att regeringen och också riksdagen — i varje fall dess majoritet — på ett helt annat sätt bör ta lagstiftningsarbetet på allvar än vad som hittills varit fallet. Vi har vidare i partimotionen ett stycke angående översyn av grundlagsparagrafer som bygger på den syn som vi ger uttryck för i partimotionen, nämligen att vi skall hålla grundlagen fräsch. Det skall inte behöva uppkomma oklarheter vad gäller tolkningen av grundlagen, som vi tvingas tvista om här i riksdagen. Om vi finner eller om man på andra grunder finner, t.ex. genom lagrådets granskning, att vi kan dra olika slutsatser av grundlagsbestämmelser, skall vi helt enkelt sätta oss ner och se över dessa bestämmelser och komma överens om vad de skall innehålla och kanske också ändra i grundlagen. Vi skall alltså inte låta grundlagen förfalla så att vi tvingas tillgripa lagprövning eller tillsätta en författningsdomstol eller något liknande. Vi skall hålla grundlagen i helgd på det sätt som jag här kortfattat har angett. Det gäller inte bara påstådd retroaktiv lagstiftning utan också en del andra paragrafer i grundlagen som vi har tvistat om. Slutligen, herr talman, ett par ord om Europakonventionen och den svenska lagstiftningen. Som var och en ser som läser utskottsbetänkandet finns det en moderat reservation och en folkpartireservation. Då kan man fråga sig varför inte vi i centern — som har behandlat detta så utförligt i vår partimotion — är med på den reservationen. Det beror på att regeringen förbereder en proposition på det här området och att vi då har sagt oss att det är lämpligt att ta upp konkreta förslag i samband med att regeringen lägger fram den propositionen, om vi inte skulle vara nöjda med den. Vi har inte kunnat ställa upp på moderaternas och folkpartiets reservationer av det skälet att vi inte tycker att de är särskilt praktiska i sin utformning. Det är helt givet att svensk lagstiftning skall rätta sig efter Europakonventionen och efter utslag i Europadomstolen. Det påpekar vi i ett särskilt yttrande, som vi har fogat till utskottsbetänkandet. Men jag kan inte se att det kan vara någon verklig mening med att förorda en total genomgång av hela den svenska lagstiftningsmaterian för att se i vad mån den överensstämmer med eller avviker från Europakonventionen. Det måste ju vara de områden som har aktualiserats under den diskussion som förts och i de mål som avgjorts i Europadomstolen som skall tas upp till prövning. Annars förelägger vi oss ett gigantiskt arbete till, såvitt jag kan förstå, ringa nytta. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 6, 7 och 8.
Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort, dels därför att det är sent, dels också därför att vi ofta tidigare har behandlat de här frågorna och kommer att återkomma till dem. Beträffande det som berör omfattningen och utformningen av lagar och andra regler: Det är naturligt att de tre borgerliga partierna på den här punkten har velat profilera sig, men det innebär inte, menar jag, att det är så stora skillnader mellan oss och dem när det gäller att arbeta mot krångel och för förenklingar. Nästa år får vi gå på djupet i de här frågorna i anslutning till förslag som är att vänta från civilministern. Jag yrkar därför bifall till avslagsyrkandena på reservationerna 1-3. Beredning av lagstiftningsärendena får vi anledning att återkomma till i anslutning till nästa års granskning. Även här är vi, som framgår av utskottsskrivningen, långt mer ense än vad som framgår av reservationerna. Jag ber att få yrka avslag på reservationerna 4—6. Beträffande bemyndiganden till regeringen och förvaltningsmyndigheter nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 7, under hänvisning till att vi återkommer till frågan i samband med en väntad proposition och det granskningsarbete som vi står inför nästa år. Inför årets riksmöte har på nytt aktualiserats krav på en översyn av förbudet mot retroaktiv lag om skatt eller statlig avgift. Jag vill då erinra om att frioch rättighetskapitlet i regeringsformen har ändrats flera gånger efter begäran från konstitutionsutskottet. Därvid har, efter två parlamentariska utredningar, försök gjorts att precisera bestämmelsen, med det resultat som i dag återfinns i2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen. Jag anser att vi med denna lagtext har kommit fram till den gemensamma nämnare som är möjlig att uppnå om grundlagsregeln skall vara brett parlamentariskt förankrad. Man kan sedan naturligtvis ha olika uppfattning om skatteförslagens sakliga innebörd, men den närmare utformningen av lagstiftningen åvilar skatteutskottet — inte konstitutionsutskottet. Därmed yrkar jag avslag på reservation 8. Vidare har olika synpunkter framförts på förhållandet mellan svensk rätt och Europarådskonventionen. Jag kan här instämma i vad Bertil Fiskesjö sagt. Konventionstexten anger ett slags minimistandard inom begränsade men viktiga ämnesområden. Vår egen lagstiftning går på många områden utöver vad som stadgas i Europarådskonventionen. Det viktigaste för rättssäkerhet och individuell frihet i vårt land är alltjämt vår nationella lagstiftning, vårt eget rättssystem och tillämpningen av vår lagstiftning. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservationerna 9 och 10. Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag vill bara förtydliga folkpartiets ställningstagande till frågan om översyn av den retroaktiva lagstiftningen. Vi vill ha de särskilda skäl som lagen talar om preciserade och klarlagda. Vad menas t.ex. med särskilda skäl? När kan en regering använda utvägen att hänvisa till särskilda skäl? Vid konstitutionsutskottets behandling av denna fråga 1984 avstyrktes samma begäran med att det var för tidigt — lagen hade då ändrats 1980. Vi menar att det nu är tid att se över dessa frågor.

Dessa betänkanden debatteras i nu nämnd ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas socialutskottets betänkande 9 om vissa lagstiftningsåtgärder mot spridningen av LA V/HTLV-III-infektion.

Herr talman! Mitt anförande gäller skatteutskottets betänkande 1986/ 87:18. 1977 års alkoholpolitiska reform antogs under stor enighet, och som en följd av de riktlinjer som där drogs upp har den mätbara alkoholkonsumtionen sjunkit för att 1984 uppgå till 6,01 liter per person och år. Under 1985 skedde emellertid en liten ökning till 6,06 liter, och denna utveckling har fortsatt under första halvåret 1986. Det tycks alltså som om kurvan har vänt. Till detta kan läggas att de uppgifter som framkommit i 1985 års skolungdomsundersökning tyder på att omkring 5 000 elever i årskurs 9 dricker systemvaror minst en gång i veckan. Vidare kan nämnas att socialministern i propositionen om utvecklingslinjer för hälsooch sjukvården aktualiserat Världshälsoorganisationens målsättning, att alkoholkonsumtionen bör minskas med 25 96 fram till år 2000. För Sveriges vidkommande skulle det innebära en sänkning från nuvarande drygt 6 liter per invånare till ca 4 liter. Socialministern uttalar att detta är en angelägen målsättning. När nu alkoholkonsumtionen ökar måste därför olika åtgärder sättas in för att vi skall nå detta mål. Eftersom det viktigaste generella instrumentet i dag för att hålla tillbaka konsumtionen är alkoholskatten och det dessutom i 1977 års alkoholpolitiska beslut sades att prismekanismen skulle utnyttjas som ett aktivt alkoholpolitiskt instrument, ansåg vi i folkpartiet det angeläget redan i våras med en skattehöjning på alkoholdrycker. Priserna på alkohol har bara delvis följt med i den allmänna prisutvecklingen. När det gäller starksprit, där konsumtionen domineras av brännvin och gin, har prisökningen varit väsentligt lägre än konsumentprisindex. Den senaste skattehöjningen på alkohol ägde rum i december 1984, dvs. för två år sedan. Sedan dess har konsumentprisindex stigit med 5,8 26 under 1985 och med minst 3 70 under 1986. Alkoholpriserna har inte stigit i samma takt. Vi i folkpartiet menar att alkoholpolitiska skäl talar emot att alkoholpriserna tillåts släpa efter på detta sätt och därigenom uppfattas som relativt sett lägre än tidigare. I motion 1985/86:566 yrkade vi redan i våras att skatten på alkoholdrycker skulle höjas fr.o.m. den 1 juli 1986. Emellertid ville regeringen inte lyssna då. Det är därför välkommet när nu regeringen i proposition 1986/87:66 föreslår höjning av skatterna på alkoholdrycker. Höjningarna innebär att priset på spritdrycker höjs med drygt 11 90 och priset på viner och starköl med närmare 6 Ze. Propositionens förslag innebär att procentavgiften höjs i stället för grundavgiften. Enligt vår uppfattning borde emellertid skattesystemet ha en annan utformning för att priserna mer effektivt skulle kunna påverka konsumtionen. Med hänsyn till behovet av en snabb höjning av alkoholpriserna vill vi inte motsätta oss den föreslagna beskattningsmetoden. Emellertid har det av olyckliga omständigheter blivit så att reservation 2 inte riktigt återspeglar de synpunkter som angivits i vår partimotion, och jag vill därför utveckla dem här. Folkpartiets motiv för att förändra alkoholbeskattningen är i första hand att med skatternas hjälp nedbringa den totala alkoholkonsumtionen. Ett av de effektivaste medlen att göra detta är att utforma skattesystemet så att skatterna stiger med stigande alkoholstyrka. Vi vill stimulera en övergång från starksprit till alkoholsvaga drycker, och vi önskar att man skyndsamt utarbetar ett annat system enligt de principer jag här har skisserat. Med det vill jag yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har liksom andra partier tagit ställning till propositionen om höjda skatter på alkohol och tobak. Tyvärr är det bara vänsterpartiet kommunisterna som har motionerat om en ytterligare höjning av tobaksskatten. Jag skall närmare gå in på orsakerna till vårt ställningstagande. De sjukdomar som kan relateras till tobaksrökning är faktiskt de vanligaste i vårt land, och det är inte bara rökare som drabbas. Även personer i omgivningen drabbas på olika sätt. Vid ett mål i försäkringsöverdomstolen för ungefär ett år sedan förklarades att en icke-rökande kvinnas dödsfall berodde på att kvinnan i fråga hade varit utsatt för rökning i omgivningen. Hennes sjukdom och död var alltså relaterad till passiv rökning. De medicinska skadeverkningarna vid tobaksrökning är vetenskapligt väl dokumenterade, och det görs hela tiden nya upptäckter som understryker problemen. Ofta anförs i debatten lungcancer som problemet. Utan tvivel är lungcancer ett stort problem, som är relaterat till tobaksrökning. Men här är sjukdomsfrekvensen långt ifrån den största. Mera vanligt i samband med tobaksrökning är framför allt allergier, infektionssjukdomar och lungvägssjukdomar. Andra, relativt nya, upptäckter visar att ryggar blir dåliga och att munnens spottkörtlar m.m. försämras, vilket i sin tur påverkats av blodkärlens funktion som nedsatts av tobaksrökning. I vissa undersökningar slås också fast att tobaksrökningen är farligare än asbest. Det är klart att det även här finns vissa samband, som det inte går att bortse från. Riksförbundet VISIR, som får en hel del samtal och brev om skadeverkningarna, fick för en tid sedan ett samtal som utspann sig så här: ”En pressfotograf vacklar in på jobbet, helt tillintetgjord av ett besked han just fått. Hans läkare hade sagt åt honom: ”Om du inte omedelbart upphör med rökningen, måste vi amputera båda benen på dig.” Och till sina arbetskamrater säger fotografen: — Jag visste inte att man kunde få kärlkramp av rökning!” Det är nog på det viset att många inte känner till de olika problem som är förknippade med rökning. Även Världshälsoorganisationen har förklarat att tobaksrökningen är det avgjort största hotet mot folkhälsan. Självfallet gäller detta inte bara Sverige utan hela världen. I Sverige dör årligen omkring 10 000 människor till följd av tobaksrökning. Det är dubbelt så många som de som dör av alkoholrelaterade skador. Undersökningar pekar på att ungefär 300 000 barn i Sverige har luftvägsinfektioner eller andra problem på grund av att de tvingas vistas i rökiga miljöer. Det har också gjorts undersökningar om rökning bland ungdomar. En tid har det varit känt att rökningen har minskat bland ungdomarna, framför allt bland pojkarna. Däremot har det när det gäller flickorna funnits en tendens till en ökning av konsumtionen, eller till att flickor i ökad grad börjar röka. Vissa tecken tyder tyvärr på att nedgången håller på att brytas, så att rökning börjar bli vanligare även bland pojkar. Dessutom börjar rökningen i lägre ålder. Vänsterpartiet kommunisterna anser att en höjning av tobaksskatten utöver den av regeringen föreslagna höjningen kommer att medverka till att minska omfattningen av rökningen. Det betyder allstå att allt fler kommer att Prot. 1986/87:51 fimpa för gott. Det blir utan tvivel fallet. Vid tidigare tillfällen har man 17 december 1986 nämligen kunnat skönja en viss nedgång i tobakskonsumtionen, när prisök a : ä Höjning av skatterna ningarna har varit kraftiga. åälkoholdryck h Ett paket cigaretter kostar i dag 13—14 kr. En höjning med 80 öre per RR FATYCKEL OR paket, som regeringen nu föreslår, påverkar kanske inte konsumtionen nämnvärt. Om däremot priset höjs med 2:40 kr., vilket blir effekten av det förslag som vi har framlagt, är jag övertygad om att det medverkar till att många fler avstår från att röka. Det skulle alla tjäna på. Det förefaller emellertid som om finansministern i kanske något högre grad än socialministern har fastnat i ett slags revirtänkande. Tobaksskatten ger ju en hel del miljarder till statskassan tillsammans med vinsten från Tobaksbolaget. Det är inte i första hand staten som får ta hand om skadorna av tobaksrökningen, utan staten får främst ta hand om intäkterna från den. Åtgärderna mot skadorna får som regel vidtas av landstingen i form av sjukvård och annat. Det är kanske litet drastiskt sagt, men det förefaller som om finansdepartementet i vart fall inte tar hänsyn till det sambandet. Om i stället kostnaderna för tobakens skadeverkningar skulle tas från Tobaksbolagets intäkter och från skatten, då skulle nog finansdepartementet agera på ett annat sätt. Herr talman! Vi har flera gånger föreslagit en höjning av tobaksskatten sedan priserna senast justerades i december 1984. Vi har då främst sett till folkhälsofaktorn. : I propositionen föreslås att skatten på cigarrer och cigariller inte skall höjas. Någon skattehöjning på dessa tobaksvaror har inte skett sedan mars 1977. Regeringens motiv är att det har skett en så kraftig prishöjning att konsumtionen ändå har minskat. Jag måste fråga om finansdepartementet verkligen är konsekvent. Är det vettigt att inte föreslå en höjning av skatten därför att det har skett prishöjningar? Man har alltså konsekvent sänkt relationstalet mellan pris och skatt vad gäller cigarrer och cigariller. Så har längre tillbaka i tiden också varit fallet beträffande cigarretter och andra tobaksvaror. Det kan väl knappast vara så att man, om priset på en vara höjs kraftigt, avstår från att höja skatten på den under många år framöver. Är det också utskottets mening att man skall avstå från att höja skatten på cigarretter, om prishöjningen på dem är kraftig under ett antal år? Eller kan man t.o.m. tänka sig att rent av sänka skatten på tobaksvaror, om priset på dem ökar kraftigt? Detta är några frågeställningar som det kunde vara intressant att höra vad utskottets talesman har att säga om. Personligen har jag litet svårt att förstå regeringens argument. Definitivt har jag svårt att förstå att det finns något allvar bakom regeringens sätt att se på frågan, när den inte vill vidta ens en sådan rimlig åtgärd som en större skattehöjning på tobaksvaror för att minska konsumtionen och därigenom förbättra folkhälsan. Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! När vi så sent som för exakt fyra veckor sedan behandlade ett stort antal alkoholpolitiska motioner här i riksdagen, var vi helt eniga om att skatterna på alkoholdrycker skulle höjas ”snarast möjligt”. Och nu föreligger mycket riktigt regeringens proposition om höjning av skatterna på alkoholdrycker och tobak den 1 januari 1987. Mot denna bakgrund är det en smula märkligt att det i två motioner krävs en senareläggning av skattehöjningen. Jag kan i och för sig ha en viss förståelse för de motiv för en sådan senareläggning som framförs i motion Sk140 av Gerd Engman m.fl. Motionärerna hävdar nämligen att skattehöjningen i kombination med den vanliga efterfrågetoppen vid juloch nyårshelgen skulle leda till en kraftigt ökad alkoholkonsumtion med åtföljande sociala problem. Det är egentligen bara att hålla med på den punkten. Det blir helt säkert en hamstringseffekt till följd av skattehöjningen. Men vad är det som säger, att den effekten inte blir lika stor och kanske t.o.m. större, om skattehöjningen senareläggs till den 1 februari, som motionärerna vill? Och då skulle sannolikt de sociala problemen dyka upp vid tre olika tillfällen — jul, nyår och 1 februari — i stället för två. Ja, utskottets majoritet är osäker på den här punkten men förordar ändå, bl.a. av administrativa skäl och på grund av riksdagens tidigare uttalade otålighet, att höjningen sker den 1 januari. Samtidigt uttalar utskottet önskemål att regeringen, gärna med hjälp av det Alkoholoch Narkotikapolitiska rådet, håller ett öga på den här hamstringsproblematiken och försöker bedöma lämpligheten — eller olämpligheten — av en skattehöjning i omedelbar anslutning till en storhelg. Rent konkret föreslår regeringen två saker i sin proposition. Det första förslaget gäller alkoholen och syftar till att förhindra en fortsatt ökning av alkoholkonsumtionen i vårt land. Det skall ske genom att skatten på spritdrycker höjs så att priset anpassas till konsumentprisutvecklingen för varor och tjänster i allmänhet. Härutöver föreslås en generell höjning av skatten på samtliga alkoholdrycker. Förslaget om skattehöjningar på alkoholdrycker tycks accepteras av en bred riksdagsmajoritet. De invändningar som finns gäller i huvudsak skatten på lättvin, enkannerligen s.k. kvalitetsvin. Här kräver ett antal motionärer en lägre beskattning av sådant vin i mellanprislägena. Detta är ett krav som alltså behandlades så sent som för fyra veckor sedan. Då avstyrktes kravet av en bred majoritet i riksdagen. Motionärerna har inte kunnat peka på några förhållanden som skulle ge anledning för riksdagen att frångå sitt tidigare ställningstagande. Även regeringens förslag om skattehöjningar på tobaksvaror tycks vara tämligen invändningsfritt. Det är bara vpk, som i motion Sk142 yrkar på förändringar. Man föreslår kraftiga höjningar utöver regeringens förslag och vill på det viset få ned tobakskonsumtionen. Utskottsmajoriteten instämmer i uppfattningen att åtgärder måste vidtas för att motverka bruket av tobak — på den punkten håller jag helt med Tommy Franzén — men utskottsmajoriteten är inte beredd att gå riktigt så långt som vpk när det gäller skattehöjningar. Vi pekar i stället på att man också måste pröva andra vägar för att få ned tobaksbruket. Jag ber att få yrka bifall till propositionen i dess helhet och avslag på samtliga de reservationer som knutits till skatteutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Jag noterar att Lars Hedfors — vilket i och för sig inte förvånar mig — är medveten om tobakens hälsofaror och vikten av åtgärder för att begränsa tobakskonsumtionen. Vad som däremot är litet anmärkningsvärt är att regeringen och socialdemokratin inte verkar vara angelägna att ta till flera åtgärder än hälsoupplysningsinsatser. Trots allt är det enda som hitintills är beslutat för att motverka tobakens skadeverkningar att man skall genomföra en hälsoupplysningskampanj. Till det föreslog man i en proposition i våras att det skulle avsättas 1,2 milj.kr. Det är naturligtvis i och för sig bra att kampanjen över huvud taget kommer till stånd, men det är en struntsumma och det blir en väldigt liten kampanj man kan få för 1,2 miljoner. Jag är övertygad om att varje krona som man satsar på just en ordentlig hälsoupplysning i det här sammanhanget kommer att betala sig med väl så stor ränta i form av lägre kostnader inom sjukvårdssektorn. Men det är, som jag sade tidigare, naturligtvis inte där regeringen kan vinna några sparpengar. I utskottsbetänkandet hänvisar man till socialutskottets betänkande 1985/1986:14 från mars i år, i vilket det sägs att utskottet förutsätter ”att regeringen även överväger om man bör finansiera olika informationsinsatser genom en hälsovårdsavgift eller på annat sätt och att regeringen om så erfordras återkommer till riksdagen i den frågan”. Därmed avstyrker man vidare insatser. Jag måste beklaga att jag på de nio månader som har gått inte har uppmärksammat att man kommit med något förslag i den riktningen. När man nu har gissat vad inflationsmålet kommer att bli och höjer skatten från den 1 februari nästa år, borde man rimligen ha kunnat göra den ytterligare insatsen att man hade använt prisoch skatteinstrumentet. Jag måste ställa frågan till Lars Hedfors: Varför är socialdemokratin och regeringen så rädda för att använda det instrumentet när det gäller tobaksskatten?
Herr talman! Man kan säga att vi hade en nedgång av alkoholkonsumtionen fram till 1984. Efter 1984 och fram till i dag verkar det som om kurvan har vänt, och vi förbrukar mer alkohol per person i Sverige. Hur kommer det sig att alkoholskatten inte har höjts tidigare? Det är två år sedan man gjorde det senast. Vii folkpartiet har motionerat om att man skulle höja alkoholskatten fr.o.m. den 1 juli i år. Man kan fråga sig varför regeringen inte tidigare har höjt alkoholskatten. Min fråga till Lars Hedfors är: Vore det inte rimligt att alkoholskatten höjdes kontinuerligt varje år eller t.o.m. var åttonde månad eller något liknande för att få en rimlig förändring av alkoholskatten i förhållande till höjningen av konsumentprisindex? Vi i folkpartiet anser att skatten skall stiga allteftersom alkoholstyrkan stiger. Det föreliggande förslaget, som innebär höjning av procentsatsen i stället för av grundavgiften, kommer ännu längre från hur vi ser på detta. Min fråga till Lars Hedfors är: Vore det inte rimligt, sett ur ett alkoholpolitiskt perspektiv, att man hade en form av skattehöjningar, som innebär att skatten stiger allteftersom alkoholstyrkan stiger.
Herr talman! Det är precis som Bo Lundgren säger, att när det gäller tidpunkten för skattehöjningen och dess eventuella följder för förbrukningen rör vi oss mer med tro än vetande. Om prishöjningen träder i kraft den 1 februari kan det leda till att det blir ökad total alkoholkonsumtion, eftersom man då kan få inköpstoppar vid tre tillfällen i stället för vid två tillfällen. Som svar på Britta Bjelles fråga vill jag säga att riksdagen så sent som för fyra veckor sedan fattade beslut om att höjningarna i framtiden skall ske med mycket kortare intervall än hittills. På denna punkt är Britta Bjelle således bönhörd. Det kan i sin tur leda till att hamstringseffekterna i framtiden blir betydligt mindre än vad som har varit fallet nu. När det gäller lättvinsbeskattningen vill jag gärna säga till Bo Lundgren att skattehöjningarna hittills har skett genom att man har höjt grundavgiften, åtminstone vid de senaste tillfällena. Det drabbar naturligtvis det prisbilliga vinet. I detta fall har det skett prishöjningar. Skulle man införa ett system som leder till skattesänkningar på kvalitetsviner — relativt sett — måste detta med nödvändighet, vilket Bo Lundgren påpekar i sin motion, leda till skattehöjningar på andra sortiment, dvs. på det prisbilliga sortimentet. Det skulle drabba dem som inte har råd att köpa något annat vin. Det skulle också, vilket kanske är det värsta av allt, leda till en ökad hemtillverkning av bl.a. vin. När det gäller priset på kvalitetsviner ligger vi i Sverige inte högre än vad andra länder i Europa gör. Som en kuriositet kan jag nämna att det lär vara så att man kan köpa kvalitetsviner i mellanprislägena här i Sverige till en lägre kostnad än vad man kan göra i de länder där man producerar vinerna. Det tycker jag borde vara ett memento i detta sammanhang. Till Tommy Franzén vill jag säga att höjningen av tobakskatten gör att vi mer än väl kommer att följa konsumentprisindex. Vi socialdemokrater är litet oroliga för att om vi höjer priserna för mycket med hjälp av skatteinstrumentet kan det skapa en negativ inställning i hela samhället mot alla tobakspolitiska strävanden över huvud taget. Det är därför som vi har hamnat på denna nivå, vilken trots allt är ganska hög.

Herr talman! Jag undrar om ens Lars Hedfors själv tror på det han senast sade. Varför skulle just 4 öre vara den absolut perfekta summan för att få det bästa genomslaget när det gäller en minskad tobakskonsumtion, Lars Hedfors? Jag tror inte att ni i någon större utsträckning har stöd för detta inom ert parti. Tyvärr förhåller det sig nog i stället på det viset att detta är vad finansministern har föreslagit. Det handlar inte om något annat än att man skall följa konsumentprisindex i runda tal. Jag tror inte att just 4 öre skulle vara den tobakspolitiskt mest exemplariska höjningen. Det finns faktiskt möjligheter till en minskad tobakskonsumtion genom en större skattehöjning. Jag tror inte heller speciellt mycket på talet om att en höjning av tobaksskatten med mer än 4 öre skulle så att säga negativt påverka folks tro på upplysning om tobakens skadeverkningar. Jag anser att det faktiskt inte finns något samband därvidlag. Vårt förslag om en höjning av tobaksskatten med tre gånger så mycket som regeringen vill höja med är faktiskt inte den enda åtgärd som vi har föreslagit. Vi har under i stort sett varje år kommit med olika typer av förslag om begränsningar av tobakens skadeverkningar — rökfria arbetsmiljöer, häl soupplysningskampanjer etc. Jag kan försäkra Lars Hedfors att vi trots hans attityd här i dag inte kommer att förtröttas, utan vi tänker återkomma. Slutligen, tror inte Lars Hedfors att en kraftig höjning av tobaksskatten skulle inverka positivt, dvs. återhållande på tobakskonsumtionen?
Herr talman! Vilken ståndpunkt man än intar beträffande tiden för ikraftträdandet av höjda alkoholskatter är det naturligtvis fråga om en bedömning. Vi i folkpartiet har gjort den bedömningen att det är viktigt att denna skattehöjning ändå träder i kraft så fort som möjligt. Man kan dessutom möjligen också spekulera över om inte människor faktiskt har begränsade mängder med pengar att röra sig med före jul. De pengar som man disponerar över till jul går till så mycket annat att det inte är säkert att de räcker till ytterligare hamstring inför den prishöjning som sker den 1 januari. Vi tycker att det därför är rimligt att prishöjningarna genomförs den 1 januari. Jag ställde en fråga till Lars Hedfors, om man inte skulle kunna tänka sig en annan typ av skattesystem där skatten stiger med stigande alkoholstyrka. Jag fick inget svar på den frågan, så jag upprepar den. Vi tycker att det är en viktig fråga då det gäller att åstadkomma begränsningar av alkoholkonsumtionen.
Herr talman! Bo Lundgren förespråkar ett skattesystem som åtminstone relativt sett skulle gynna de dyra vinerna, de s.k. kvalitetsvinerna. Det är ingen tvekan om att detta är en politik som gynnar de människor som har råd att köpa sådana viner. Det gynnar helt enkelt höginkomsttagarna. I motsvarande grad missgynnas de som inte har råd att köpa sådana viner utan är hänvisade till billigare viner, dvs. låginkomsttagarna. Bo Lundgren får ursäkta att jag faktiskt tycker att det är litet snobberi över diskussionen om kvalitetsvinerna. De flesta vet ju att det finns mycket bra viner av hög kvalitet även i det prisbilliga sortimentet. Britta Bjelle frågar om beskattning efter alkoholhalt. En sådan beskattning leder ofelbart till att det dyrare sortimentet kommer billigare undan. Hennesy-konjaken gynnas på bekostnad av Folkkonjaken, och det är en fördelningspolitisk konsekvens som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Till Tommy Franzén beträffande rökningen: Vi socialdemokrater menar faktiskt att det inte är riktigt bra att lägga alla ägg i samma korg, så att säga. Man måste satsa på många olika åtgärder för att få ned tobakskonsumtionen. Det är inte bara skatteinstrumentet som skall användas. Vi måste försöka begränsa reklamen för tobak, försöka skapa fler rökfria miljöer samt satsa på upplysningsverksamhet. Vi måste också försöka hjälpa de organisationer som arbetar med att få ned förbrukningen av tobak i det här landet.

Herr talman! Låt mig först få deklarera att vi som undertecknat motion Sk140 inte är emot en höjning av alkoholskatten. Prishöjningen ligger väl i linje med 1977 års alkoholpolitiska beslut. Det vi däremot vänder oss emot är tidpunkten för lagens ikraftträdande, nämligen den 1 januari 1987. All erfarenhet visar, vilket också har påpekats i debatten, att det inför en höjning av priserna på alkoholvaror utbryter en hamstringsvåg, och det oavsett hur stor eller liten prishöjningen är. I detta fall sammanfaller hamstringen i tid med inköp inför juloch nyårshelgerna. Även utan hamstring är personalen i Systembolagsbutikerna överhopad av arbete inför dessa helger. Utskottet säger i sitt betänkande att Systembolaget inte haft någon invändning mot den aktuella tidpunkten, även om bolaget givetvis förutser en ökad arbetsbelastning för butikspersonalen. Må så vara att Systembolagets ledning anser sig klara en enorm topp inför helgerna, men mina tankar går ändå till personalen — i stor utsträckning kvinnor — som skall klara den ökade arbetsbelastningen. Allvarligast är ändå de konsekvenser som stora mängder alkohol kan få för den grupp människor som inte kan hantera sin alkoholkonsumtion. För dessa och deras familjer kan juloch nyårshelgerna bli en social tragedi. De stora mängder sprit som ändå inhandlas till helgerna ökas inte bara sannolikt utan med stor säkerhet genom den förväntade hamstringen. Utskottet konstaterar också i betänkandet att det inte kan uteslutas att ”de särskilda svårigheter en helg av detta slag kan innebära för alkoholproblema tikerna ökar om man förlägger en prishöjning till årsskiftet”. Vi vet att misshandel av kvinnor och barn ofta har ett samband med alkoholförtäring. Kommissarie Inge Reneborg på Stockholmspolisens våldsrotel har till tidningen Expressen sagt följande: ”Den ”normala” kvinnomisshandeln hänger intimt samman med fylleri. Dör kvinnan är det oftast följden av dråp i hastigt och oerhört berusat mod.” T artikeln berättar kommissarie Reneborg om en kvinna, Nora, som dog i januari i år, knivstucken av sin sambo efter flera års misshandel. Hon ingår i den statistik som redovisar 19 Stockholmsmord under år 1986. Hon är en smått alkoholiserad kvinna som, med kommissariens luttrade ord, ”alltid fått sig en snyting då och då”. Kommissarie Reneborg fruktar tyvärr att ytterligare några kvinnor, som är precis lika normala som Nora, kommer att dö i julhelgen när julspriten kommer på bordet. Utskottet konstaterar vidare att ”en hamstring före den kommande helgen och i mellandagarna i enskilda fall kan medföra sådana problem som motionärerna anger”, dvs. att kvinnooch barnmisshandeln ökar. Å andra sidan menar utskottet att en förskjutning av prishöjningen till den 1 februari medför att den konsumtionsdämpande effekten senareläggs och att man i viss mån skulle stimulera en ökad konsumtion. Ett faktum är att januari månad är en lågkonsumtionsmånad även när det gäller alkoholvaror. Det finns alltså alla skäl i världen att anta att de sociala effekter som vi pekar på i motionen skulle minska om ikraftträdandet senareläggs. Lars Hedfors angav i sitt anförande bl.a. administrativa problem och riksdagens otålighet som vägande skäl för att utskottet avstyrkt vår motion. Det är sannerligen inga övertygande motskäl. Att utskottet är väl medvetet om de faror som föreligger visar också — utöver vad jag tidigare citerat — det förslag man lägger fram om att regeringen i samråd med AN-rådet skall inhämta erfarenheter av de effekter i socialt hänseende som prishöjningen kan få. Ja, det är gott och väl, men det hjälper sannerligen inte de kvinnor och barn som med fasa ser fram emot juloch nyårshelgerna. Dess värre kan vi förvänta oss fler tragedier än ”normalt”, och det är detta som motiverar vårt motionskrav om en senareläggning av prishöjningen. Herr talman! Vi har faktiskt ett moraliskt ansvar när vi fattar beslut i denna fråga. Jag vill inte tillhöra dem som med berått mod fattar ett beslut som kan innebära förödande konsekvenser för många familjer. Därför kommer jag att rösta för reservation 3, som innebär ett bifall till vår motion.
Herr talman! Vi är naturligtvis överens om att vi måste försöka få ner alkoholkonsumtionen och att vi måste motverka de sociala problem som kan uppstå i samband med hamstring av olika slag. Men vi i utskottsmajoriteten är inte lika tvärsäkra som Gerd Engman är om att man genom att senarelägga skattehöjningen skulle minska de sociala problemen. Vi tror att det kan bli precis tvärtom — av två skäl. Det första skälet är att vi genom en senareläggning av ikraftträdandet får tre inköpstoppar i stället för två. Det andra skälet är att man under en hel månad, dvs. januari månad, fortsätter att tillämpa den lägre prisnivån. Det kan leda till en ökad konsumtion under januari månad. Sedan måste jag korrigera Gerd Engman på en punkt. Hon talar om att det skulle bli problem för personalen på Systembolaget med en inköpstopp vid nyår. Det kommer säkert att bli jobbigt för personalen, men Systembolagets ledning har diskuterat detta med dem, och man är överens om att det är bättre att ta prishöjningen vid nyår än en månad senare.
Herr talman! Jag är inte tvärsäker, som Lars Hedfors säger. Jag rör mig också med tro och anande, men om man spekulerar så tycker jag att det utslag som det blir av spekulationen skall vara till de utsattas fördel. För mig är blotta anandet om de konsekvenser som kan komma ut av ett beslut om en höjning den 1 januari tillräckligt för att jag inte skall vara beredd att ta den risken.

Herr talman! En rad olyckliga omständigheter har gjort att jag står antecknad för en reservation i betänkandet, reservation nr 2, vilken innehåller text som inte är förenlig med min syn på alkoholfrågorna. Därför vill jag, herr talman, meddela att jag inte stöder reservationen.

Herr talman! Det finns en strävan att stärka riksdagens roll som forum för den politiska debatten. Åtgärder som vidtagits i detta syfte förefaller dock dra i motsatt riktning i vissa fall. I en något överdriven uppfattning om att debattreglerna utgjort problemet har regler prövats som inskränker ledamöternas möjligheter och rättigheter och som skapar ökad byråkrati. Om detta ordade jag i ett särskilt yttrande när folkstyrelsekommittén lade fram förslag om försöksverksamhet med bl.a. nya debattregler. Vpk har också i motion och reservationer redovisat sina ståndpunkter. Försöksverksamheten har enligt vår mening förstärkt kritiken mot de debattregler som nu prövas. Konstitutionsutskottet vill nu fortsätta försöksverksamheten med vissa modifieringar. Egentligen borde redan nu vissa avigsidor ha korrigerats. Det gäller främst debattiderna. Lika viktigt som att diskutera antalet enminutsinlägg anser jag det vara att utöka tiden för anförandena i frågedebatterna, för att möjliggöra en redovisning av de problem som föranlett frågan. Mycket talar för de debattider som gällde före försöksverksamheten. När det gäller interpellationsdebatterna är det otillfredsställande att interpellanten endast får 6 + 3 + 3 minuter för att utveckla problem och argumentation. Åtminstone borde samma tid gälla för interpellant och statsråd. Även om vi inom vpk är kritiska till begränsningen av ledamöternas debattmöjligheter, har jag valt att inte reservera mig mot utskottets förslag i dessa avseenden utan endast fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Det är nämligen fråga om försöksverksamhet också i fortsättningen. Möjligheterna att ändra debattreglerna i den riktning jag här antytt kvarstår allstå. När den nu föreslagna försöksverksamheten skall utvärderas måste en grundlig prövning ske om vad som främjar eller motverkar strävandena att stärka riksdagen som politiskt debattforum. Herr talman! Enligt min mening kan inte problemen lösas genom att man inskränker det stora flertalet ledamöters möjligheter att i riksdagen debattera de många skiftande problem som de möter i hembygden eller på olika samhällsområden.